Herr talman! Den proposition som behandlas i jordbruksutskottets betänkande handlar om tre olika lagar: bilavgaslagen, terrängkörningslagen och lagen om svavelhaltigt bränsle. Den senaste har för övrigt inga motionärer haft synpunkter på, den behöver därför inte tas upp i debatten. Dessutom finns ett förslag om skärpta avgaskrav för lastbilar och bussar. När riksdagen fjol fattade beslut om katalytisk avgasrening gavs samtidigt ett uppdrag till regeringen att komma med förslag till hur bilägare skulle få frihet i valet av verkstad vid garantireparationer av avgasreriingssystemet. Den lösning som regeringen valt är, som tidigare har sagts, att tillverkaren skall vara skyldig att betala ersättning för en garantireparation även till s.k. obunden verkstad om vissa förutsättningar är uppfyllda. I några reservationer har invändningar rests mot denna skyldighet för tillverkaren. I första hand gäller invändningen att om en annan verkstad än märkesverkstaden utför en åtgärd i avgasreningssystemet, skall denna verkstad också stå för garantin under den fortsatta garantitiden. Detta har emellertid visat sig vara en mycket svår och, som vi ser det, en i praktiken omöjlig väg att gå. Ett skäl är att det här är fråga om en tekniskt komplicerad utrustning, som samverkar med komponenter i motoroch bränslesystem. Garantiåtagandet skulle av det skälet i praktiken bli omöjligt att hantera. Ansvaret för hela systemet skulle för den verkstad som gjort ett ingrepp kunna bli så betungande, att obundna verkstäder skulle se sig tvungna att avvisa den typen av reparationer. Då har vi inte fått den frihet att välja verkstad som riksdagen eftersträvade i beslutet i fjol. En annan följd kan bli att det uppstår ett delat ansvar där ingen, varken tillverkaren eller den obundna verkstaden, kan avkrävas ett ansvar av bilägaren. Då kan bilägarna komma i ett besvärligt läge. Det är att märka att det här rör sig om en i sådana här sammanhang mycket lång garantitid. Det hinner hända mycket under denna tid. Det är fråga om fem år eller 80 000 kilometer. Det kan hända mycket både tekniskt och vid t.ex. ägarbyten. Vi menar från utskottsmajoritetens sida att de bestämmelser om tillverkarens rätt som kommer att gälla, nämligen att han, innan han åtar sig betalningsansvar, gör sig underrättad om varför och hur reparationen är utförd, är till fyllest för att missbruk inte skall kunna ske. Ett försäkringsskydd kan enligt propositionen och även utskottsmajoriteten komma till stånd, utan att något särskilt ingripande från regeringen eller någon annan myndighet behöver ske. När det gäller terrängkörningslagen har en skärpning aktualiserats av att flera nya typer av terränggående fordon kommit ut på marknaden och registrerats som traktorer. Det är här ofta fråga om fordon som inte används som nyttofordon i näringsutövning. Utskottet instämmer i det uttalande som Prot. 1988/89:120 görs i propositionen om behovet av en utvidgning av terrängkörningslagens 24 maj 1989 tillämpningsområde, bl.a. med hänsyn till naturvårdens intressen. Vi vill dock från utskottets sida ha ett generellt undantag i lagen, nämligen för körning inom jordoch skogsbruket. Att vi stannat för dessa areella näringar beror helt enkelt på att det är näringar som bedrivs över hela landet. Vi vet att det finns andra angelägna transporter, men vi har utgått från dessa näringars utbredning över hela landets yta. En speciell ställning vad gäller körning på barmark intar renskötseln. Renskötseln utövas under barmarksperioden i det alldeles speciellt känsliga kalfjällsområdet, där risken för bestående skador är mycket stor även vid den relativt ringa påverkan som de moderna fyrhjulsdrivna fordonen med breda däck åstadkommer. Det kan inte undvikas att vissa stråk blir utsatta för ett alltför stort slitage, som lämnar svåra skador i den känsliga vegetationen. Vi har dock avstått från att närmare gå in frågorna om rennäringen och terrängkörningslagen med hänvisning till pågående utredningar. När vi i fjol behandlade miljöpropositionen instämde riksdagen i miljöministerns förslag till hur det fortsatta arbetet för att begränsa vägtrafikfordonens avgaser skulle bedrivas. Här som på så många andra områden är det av stor vikt att internationella regler kan komma till stånd. I den nu aktuella propositionen redovisar miljöministern att grunderna för detaljföreskrifter, som skall motsvara de krav som gäller fr.o.m. 1990 års modeller av lätta lastbilar och bussar i USA, under hösten har utarbetats inom den s.k. Stockholmsgruppen. Det är vad som har hänt efter det att vi behandlade miljöpropositionen under våren 1988. På detta område har vi alltså kommit en bit på väg. För partikelutsläppen kan inte sådana internationella överenskommelser ännu fastställas. Därför har inte grunden kunnat läggas för provtagning och gränsvärden. Arbetet pågår emellertid inom Stockholmsgruppen med att utarbeta de detaljföreskrifter som krävs. För att stimulera en tidigareläggning av övergång till avgasrenade fordon föreslås i propositionen ett investeringsbidrag som skall gälla fram till dess att de nya kraven blir obligatoriska. Det har visat sig att den katalysatorrabatt som fram till i år utgått till personbilar haft en mycket god effekt. Det finns därför all anledning att pröva samma grepp för de tyngre fordonen. I reservationer har folkpartiet, centern, vpk och miljöpartiet krävt en tidigareläggning av de skärpta avgasreningskraven för tunga fordon. Som jag tidigare nämnt är detta en fråga som vi behöver få en så bred internationell enighet i som möjligt. Det gäller både för att transporterna i sig är långväga och gränsöverskridande och för att utsläppen som kommer från fordonen också är långväga och gränsöverskridande. Det är därför viktigt att Sverige med sin internationellt sett mycket framgångsrika industri för tillverkning av tunga fordon är med som en pådrivare. Vi måste också delta i arbetet inom det som nu kallas för Stockholmsgruppen. Vid ett studiebesök som utskottet gjorde på Volvo fick vi också dagsläget på detta område klart för oss. Vi fick framför allt veta att den s.k. partikelfällan nu är på väg att införas och att ett enhetligt system för mätning av partikelutsläpp kan komma till stånd. Vi har inte släppt målet att reducera kväveoxiderna. Men det är, som jag 149 ser det, föga förtroendeingivande att nu lägga överbud på detta område. Ambitionen att i takt med den tekniska utvecklingen flytta fram positionerna är helt klar från regeringens sida. Det är alldeles tydligt att regeringen vill skärpa kraven i den takt som är rimlig och tekniskt genomförbar liksom att man hela tiden vill höja ribban för industrin. Den snabba utveckling av miljömedvetandet som nu sker är med all säkerhet bra även för industrin.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

Herr talman! När riksdagen förra gången fattade beslut om dessa krav på verkstäderna, uttalades att man måste ha som villkor at: den verkstad som gjorde ingreppet också tog ansvar för jobbet. Vi tycker att det är ett logiskt krav med hänsyn till de risker som det kan medföra, inte minst för konsumenten-bilägaren, om ett fel begås och tillverkaren och den märkesobundna verkstaden inte kan komma överens. Det var därför vi ställde kravet att det skulle krävas en övergång av garantin. Dessutom skulle den märkesobundna verkstaden vara försäkrad, så att konsumenten, om olyckshändelser inträffade, inte skulle komma i kläm. Vid den hearing som vi hade i samband med behandlingen av detta ärende gavs också mycket klara besked från de märkesobundna verkstäderna att de var beredda att överta garantiansvaret. Men något krav härpå införs nu inte i lagen. Nu säger Martin Segerstedt att kravet på försäkring kan tillgodoses utan att regeringen ingriper. Men riksdagen ställde ändå kravet att regeringen skulle återkomma med ett förslag i den riktningen. Varför har regeringen inte uppfyllt detta krav?

Herr talman! I fråga om tidigareläggning av avgaskraven på dieselfordon sade Martin Segerstedt att den internationella trafiken i vårt land försvårar för oss att ställa avgaskrav tidigare än omvärlden. Martin Segerstedt sade å andra sidan att Sverige skall gå före i det här arbetet och att den socialdemokratiska regeringen inte har släppt det mål som vi satt upp. Martin Segerstedt sade också att vi i oppositionen kommer med överbud och att regeringen har höjt ribban. På vilket sätt, Martin Segerstedt, har regeringen höjt ribban när det gäller avgasreningen på lätta och tunga lastbilar och på bussar? Vad man gör i denna proposition är att man upprepar exakt samma sak som riksdagsmajoriteten fattade beslut om förra året. Man kan fundera över varför detta över huvud taget nämns den här gången. Det hade ju inte varit nödvändigt. Inte en stavelse har ändrats. De krav som vi nu ställer och som Martin Segerstedt kallar för överbud är identiska med de krav vi ställde när riksdagen fattade det tidigare beslutet. Dessutom är det så, som det har redovisats från flera håll, att om vi skall klara målsättningen med minskade kväveutsläpp, måste vi sänka hastigheterna och tidigarelägga de avgaskrav som vi nu diskuterar. I annat fall klarar vi inte det uppsatta målet, bl.a. beroende på att trafikökningen blivit betydligt större än vi räknat med, vilket förtar effekterna av den katalytiska Prot. 1988/89:120 avgasreningen på bensinbilar. Martin Segerstedt får alltså förklara för oss på 24 maj 1989 vilket sätt regeringen höjt ribban och vad det är som gör att den internationella trafiken försvårar för oss att gå före. Är det inte i stället så, Martin Segerstedt, att det är en eftergift åt bilindustrin i Sverige som gör att man nu inte vill gå snabbare fram? Den hänsynen tycker jag inte att man skall ta, utan här gäller det att ställa krav för att få någonting uträttat. Vi vet att bilindustrin har den tekniska kunskapen och möjligheterna i övrigt, men vi måste våga ställa krav. Det vågar uppenbarligen inte den socialdemokratiska regeringen. Jag har vidare inte fått svar på min fråga om vad regeringen gjort när det gäller bättre bilmotorer och nya bränslen med anledning av den beställning som regeringen också fick förra året. Inte heller har jag fått svar på frågan vad det är för förslag naturvårdsverket lagt fram för att vi den 1 juli skall kunna få regler för att stimulera avgasreningen på äldre bilar. Vi har ännu inte sett några sådana förslag. Vi är, Martin Segerstedt, mycket intresserade av ett svar på dessa frågor.
Herr talman! Först terrängkörningslagen, Martin Segerstedt. Näringarnas ställning motiverar alltså att man skall skriva in någonting som redan finns i en förordning i en lag men utesluta allting annat som finns i denna förordning. Varför skall inte räddningstjänsten, sjukvårdstransporter och veterinärernas utryckning i nödfall också skrivas in i lagen, om man nu skall skriva in regler för jordoch skogsbruk? Jag vill betona att det inte handlar om dispenser utan om generella undantag i förordningen. Det är ologiskt, orimligt och onödigt. Är det verkligen så att socialdemokraterna här i riksdagen förväntar sig att regeringen skall förbjuda maskinellt jordoch skogsbruk i Sverige genom att stryka undantaget för traktorer och skotrar i terrängkörningsförordningen, för att nu ta ett exempel? Det är orimligt och ologiskt. När det gäller frågan om barmarkskörning hänvisar Martin Segerstedt till utredningar. Det är faktiskt så att naturvårdsverket noga har utrett denna fråga sedan 80-talets början och för snart två år sedan hade ett färdigt lagförslag, som sedan legat och samlat damm till dess miljöpartiet tog upp frågan i riksdagen för några månader sedan. Då lovade Birgitta Dahl att det skulle hända någonting, och så började det hända någonting. Men man tog inte med förbudet mot barmarkskörning på kalfjäll även för statliga tjänstemän i tjänsteärenden och för samer. Varför kan man inte gå på naturvårdsverkets linje, som är väl underbyggd? Vi vet att detta förslag håller bra. Vad vi däremot vet inte håller, det är marken i fjällen. Jag rekommenderar Martin Segerstedt att åka dit upp och titta på hur det ser ut sedan man kört med dessa fordon på kalfjället. Marktäcket slits av och vattnet ändrar riktning. Det tar årtionden och kanske århundraden innan det kan reparera sig självt, om det alls reparerar sig självt. Varför tar man inte med förbudet mot körning på våtmarker? Jag rekommenderar Martin Segerstedt att också titta på hur det ser ut när man kört med dessa typer av fordon på våtmarker. Där blir det också skador som 151 Prot. 1988/89:120 knappast reparerar sig själva, annat än på mycket lång sikt. När det gäller avgaslagen är det väldigt svårt att se varför det skulle vara ett överbud att kräva en rening som redan är införd, även på dieselfordon, i stora delar av världen. Jag vill betona att man inte skall blanda samman katalysatorrening på bensinbilar med den rening på dieselfordon som vi nu diskuterar. Det är här fråga om helt olika reningstekniker och för den delen även olika förbränningstekniker i motorerna. Det är t.o.m. så att man i flera städer i Sverige överväger att förbjuda dieselfordon på grund av de enorma utsläpp som dessa ger upphov till, inte minst av hälsovådliga partiklar. Göteborgs kommun har redan fattat beslut om ett sådant förbud. Man skall i kommunen i fortsättningen bara köpa in icke dieseldrivna fordon. Det gäller bussar och liknande. Det beror på att man inte tillräckligt snabbt kunnat få fram kraven på rening. Det är faktiskt så att bilindustrin kör ifrån regeringen och socialdemokratin på denna punkt. Ni ligger hela tiden efter utvecklingen. Ni ställer inte de krav som man rimligen kan ställa med hänsyn till den potential som finns. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att man kryper för bilindustrin. Något annat kan det knappast vara fråga om. Med detta vill jag än en gång yrka bifall till de reservationer som miljöpartiet har undertecknat.
Herr talman! Martin Segerstedt går förbi den viktiga prioriteringsfrågan: Skall vi strö ut nästan en halv miljard kronor på åtgärder när det gäller de tunga dieselfordonen, när det visar sig att utvecklingen ändå gör det möjligt att t.o.m. tidigarelägga införandet av de skärpta bestämmelserna? Vad är detta för penningrullningspolitik, när vi i stället kan använda resurserna för att utveckla nya motorer och alternativa bränslen? Naturligtvis är det som princip mycket bättre att se till att vi har något rent vid källan, eller i varje fall renare, än att vi renar något i efterhand med olika typer av anordningar. Icke desto mindre är det naturligtvis ganska förvånande att Martin Segerstedt säger att det ju ändå verkar som om det händer en hel del och att man alltså lugnt kan avvakta till 1994. I själva verket kom det så sent som för bara några dagar sedan rapporter om att man på Volvo i Göteborg håller på med breda prov med partikelfällor. Mercedes Benzi Västtyskland genomför nu ett brett upplagt provsystem, där flera tusen fordon får denna utrustning. Varför kan man då inte gå från 1994 års till 1992 års modeller, dvs. ta utrustningen i bruk hösten 1991? Den frågan svarar inte Martin Segerstedt på. Det gör att man måste fråga sig själv om den socialdemokratiska regeringen har släppt sina mål. Nej, säger Martin Segerstedt. Men faktum är att man släpper medlen varmed målen skall uppnås. Det är mycket ledsamt, Martin Segerstedt. Sedan fick vi naturligtvis inget riktigt svar på frågan varför en kartläggning av terrängkörningsreglerna inte ens är önskvärd. Behov därav finns ju. Martin Segerstedt kryper undan hela frågan om kartläggning och översyn. Har inte Martin Segerstedt sett någon snöskoter i fjällen? Har det aldrig oroat Martin Segerstedt vad som händer i den norra delen av Sverige? Han lever ju där och kan se vad som sker. Vi måste tillse att gällande lag efterlevs. Om så inte sker måste vi vara beredda att vidta åtgärder. Jag motser ett svar — Prot. 1988/89:120 på dessa mina frågor. 24 maj 1989

Herr talman! I mitt anförande, Ingvar Eriksson, redovisade jag klart våra ABER 1:10 ställningstaganden i frågan om garantiåtagandena kan bli splittrade på flera händer. Det är anledningen till att vi vill få ett renodlat garantiåtagande hos tillverkaren. Jag redogjorde också för frågan om försäkringslösningen och sade: Varför skall vi blanda in myndigheter i en försäkringslösning som ändå klaras? Vi har ju motsvarande lösning på många andra områden, och inget hindrar att den här branschen kan ordna en försäkringslösning. Det kan dessutom innebära den konkurrens som moderaterna brukar eftersträva på skilda marknader. Frågan om avgasreningssystemen är helt klart ett mycket svårt problem. Vi vet mycket väl att de tunga fordonens utsläpp är ett stort bekymmer, och det är viktigt att komma åt det problemet. Låt mig erinra om vad som redovisas i propositionen, nämligen att Stockholmsgruppen har kommit fram till en överenskommelse för de lättare lastbilarna, och en överenskommelse kommer också att träffas i fråga om de tyngre. Det är oerhört viktigt att en internationell överenskommelse träffas på detta område. Det är skälet till att det är angeläget att också träffa en överenskommelse beträffande de tyngre fordonens avgasutsläpp. Så till frågan om terrängkörningslagen. Det var jag som beskrev vad som händer i fjällen. Det är riktigt att jag tillbringar en mycket stor del av min tid uppe i fjällvärlden, och jag känner väl till problemen. Det har varit problem med de motorcyklar som har använts tidigare, och problemen har ökat med tillkomsten av de nya fordonen, som har en betydligt större framkomlighet. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt få fram de utredningsförslag som vi tidigre har redovisat. Det pågår också en utredning om naturvårdslagens tillämpning i dessa fall. Det är vidare angeläget att se över terrängkörningslagen och dess tillämpning. Det skall ges ökade resurser till övervakning, vilket också nämns i propositionen. Även på det området har naturvårdsverket fått ett uppdrag. Vidare kommer i år utredningar att läggas fram om rennäringens ställning och om hur denna näring skall använda de modernare fordonen. Det är naturligtvis ett legitimt krav för näringen att på samma sätt som andra näringar få utnyttja den moderna teknik som finns. Men det måste göras en avvägning mellan fördelarna med denna tekniska utrustning för rennäringen och riskerna för skador. Det är inte alls så att vi avvaktar utvecklingen och inte vidtar några åtgärder i frågan om avgasreningssystem. Tyvärr var det inte så många ledamöter från utskottet som kunde följa med till Volvo i Göteborg. Men vi som var med fick ingående upplysningar om vad som händer just nu. Som tidigare har sagts håller Mercedes Benz på med försöksverksamhet, vilket visar att inget nytt avgasreningssystem ännu är färdigt. Det pågår en mängd olika forskningsprojekt, som även svensk industri deltar i. Det är alltså viktigt med internationell samordning på detta område.

Herr talman! Nej då, säger Martin Segerstedt, här avvaktar vi inte någonting utan att också göra något. Men vad man gör är ju bara att på punkt efter punkt hänvisa till utredningar. Men, snälla någon, det bör väl inte längre handla om utredningar. Vad gäller avgasrening på tunga dieselfordon hänvisar man till, som det så fint heter, Stockholmsgruppen. Men det är ju inte längre fråga om att utreda i Stockholmsgruppen. När vi besökte Volvo i Göteborg fick vi reda på att utvecklingen visar att det med all säkerhet går att införa de nämnda bestämmelserna om avgasrening från 1992 års modeller. Det talas om den stora internationella samordningen, men faktum är att man kan hänvisa till de regler som gäller i USA. Där är reglerna på detta område ytterligt hårda. Menar verkligen Martin Segerstedt att vi med de kunskaper vi har redan nu skall behöva vänta till 1994 och dessutom lägga ut 0,5 miljarder kronor i onödan? Det är inte en bra politik, om vi med det menar en politik, som syftar till en bättre miljö samtidigt som vi kan få ett bra och oförändrat stort transportarbete utfört. Det måste också vara målet. Herr talman! I frågan om terrängkörningslagen hänvisar Martin Segerstedt till att det pågår en översyn av naturvårdslagen. Men man har inte som direktiv att utreda det som reservation 7 handlar om, nämligen missbruket av körning med snöskoter. Det är vad som måste kartläggas. Förekommer missbruk i den utsträckning som vi har anledning att misstänka och befara? Vilka slutsatser skall i så fall dras av det? På den punkten ger inte Martin Segerstedt något rejält svar, utan han hänvisar bara till pågående utredningar. Det är inte tillfredsställande att vi får veta att det är den socialdemokratiska regeringens seriösa miljöpolitik. Det går ju att vidta åtgärder, att nå målen och få fram bestämmelser i rimlig tid. Vi får också veta vad det kostar, men de pengarna är socialdemokraterna märkligt nog beredda att strö ut i subventioner på detta område.

Herr talman! Utöver de problem som vi hittills har talat om när det gäller biltrafiken, nämligen kväveutsläppen, koloxidutsläppen och kolväteutsläppen, har vi också koldioxidutsläppen, som kanske är det allra största problemet. Jag hörde i radion i dag på morgonen att en FN-tjänsteman hade sagt att koldioxidutsläppen måste minska med 85 6, räknat från den nivå där de ligger i dag, om vi över huvud taget skall ha någon chans att överleva på jorden. Även om vi lyckas klara denna minskning, kommer temperaturen att stiga med en grad på 100 år, vilket i sig säkerligen är anmärkningsvärt och besvärligt. Detta ställer ännu mycket större krav på oss än vad vi hittills har talat om. Det kommer att krävas nya motorer och nya bränslen. Jag har fortfarande inte fått något svar från Martin Segerstedt om vad regeringen har gjort med anledning av det uppdrag som regeringen fick av riksdagen våren 1988 när det gäller nya motorer och nya bränslen. Jag har inte heller fått något svar från Martin Segerstedt på frågan om stimulanserna till införande av bättre avgasrening på äldre fordon. Det gäller ju enligt den proposition som vi nu behandlar bestämmelser som snart skall träda i kraft. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att Martin Segerstedt inte har något svar. Det är mycket anmärkningsvärt och dessutom mycket ledsamt. Prot. 1988/89:120 Sedan säger Martin Segerstedt att det är de tunga fordonen som är 24 maj 1989 problemet. I nästa andetag säger han att det är viktigt att komma åt dessa utsläpp men att vi måste vänta på internationella överenskommelser. Om de internationella diskussioner som pågår leder till att vi inte kan komma överens om att få nya regler ens 1992-1994, som regeringen föreslagit, skall vi då uppskjuta detta med att vidta åtgärder ännu längre? Det är ju kontentan av vad Martin Segerstedt säger, och det gör mig ännu mer orolig. Det finns ju möjligheter att vidta dessa åtgärder tidigare. Det hade naturligtvis varit ännu lättare, om beslutet hade tagits våren 1988, men det är fortfarande inte för sent. Det borde ha varit en ledstjärna för den socialdemokratiska regeringen. Martin Segerstedt säger vidare: Vi avvaktar inte utan vidtar åtgärder. Vilka åtgärder har man vidtagit på det här området sedan våren 1988?
Herr talman! Martin Segerstedt framhärdar och tror tydligen att problemen med reparationerna av avgasreningssystemen skall klaras även av märkesobundna verkstäder utan att de tar över garantibiten. Jag befarar att problemen kommer att bestå, då jag har svårt att tro att detta kommer att gå spårlöst förbi. Jag befarar att tillverkaren i många fall inte kommer att vara beredd att behålla garantiansvaret. Vi får se. Vi kommer i varje fall att med uppmärksamhet följa den fortsatta utvecklingen.

Herr talman! Ja, Martin Segerstedt, det är bra att ni också känner till problemen i fjällen. Desto mindre begripligt är det att man inte är beredd att förbjuda barmarkskörning på kalfjäll även för tjänstemän och samer. Det är ju endast barmarkskörning på kalfjäll som det handlar om. Naturvårdsverket har utrett detta. Det finns ingen anledning att hänvisa till någon annan utredning. Det arbete som pågår för att få fram en ny naturvårdslag handlar inte om detta. Det handlar däremot om att utvärdera snöskoterkörningen m.m., så den delen är tillgodosedd. Men just frågan om barmarkskörning på kalfjäll, som då gäller samerna och vissa tjänstemän, är utredd. Där finns det väl genomtänkta förslag. Varför kan inte regeringen och socialdemokraterna stödja dessa? Det är faktiskt obegripligt. Det enda vi har kunnat få fram i debatten här är att det är fråga om en eftergift åt något krav från samerna, antagligen just från de samer som kör på barmark på kalfjället. Vi vet ju om att detta är ett marginellt problem — det är ju utrett. Det går bra att förbjuda sådan här körning.

Är det mindre viktigt, eller vad finns det egentligen för skäl till att göra denna fullständigt onödiga och orimliga ändring? Jag har inte fått någon förklaring till det — jag väntar. När det gäller avgasrening har vi tidigare upplevt här i Sverige hur 155 bensinbilar. När man till slut efter mycket stor vånda genomförde beslut om sådan rening vände det hela plötsligt. Då var det väldigt bra. Då var alla med på det. Det var toppen. Det var inga som helst problem. Man började t.o.m. glorifiera det. Nu förhalar man i stället dieselreningen. Det är precis samma mekanism. Man är rädd för att stöta sig med vissa ekonomiska intressen. Det är den enda förklaringen. Tekniskt sett finns det inte några hinder. Ser man på hur det förhåller sig internationellt, finner man att hårdare krav redan nu har genomförts på andra håll i världen. Se på Kalifornien t.ex.! Om vi skall tala om internationella förhållanden, vill jag också peka på det beslut som EG nyligen tog om avgasrening på bensindrivna bilar. På ett par veckor slog inställningen över från ett blankt nej till ett klart ja. Man vågade driva på. Det land som vågade driva på då var Holland. Men om man inte vågar driva på, får man inte heller någon utveckling internationellt. Det är självklart att Sverige på det här området skall gå fram så fort som det är tekniskt möjligt. Annars blir det ju så småningom förbud mot dieselfordon i fler städer.

Herr talman! Först några ord om snöskoterkörning. Det är helt riktigt att vi har över 100 000 snöskotrar i landet. Framför allt i och omkring tätorterna i berörda områden är de ett stort problem, när man kör på ett felaktigt sätt. Dessutom kör man ofta på förbjudna områden. Men det är inte någonting som vi kan lagstifta om, utan det gäller att följa upp det hela. Det är i mycket stor utsträckning en polisiär fråga. Snöskoterkörning är, som tidigare sagts, föremål för en utredning, och vi kommer förhoppningsvis att få förslag om vissa skärpningar. Samtidigt är snöskotern ett mycket viktigt fordon, som används på ett vettigt sätt både för rekreation och för nyttokörning. Därför måste vi ha sådana bestämmelser att många kan komma i åtnjutande av sådan körning och att den sker under former som vi kan acceptera. Ett annat problem är att man kör för mycket i ungskog. Vi får därigenom mycket stora skogsskador. Men, som redan sagts, en lagstiftning är på gång på det här området. I denna replikomgång framkom inte särskilt många nya argument. Jag menar att jag har redovisat vad som har skett och vad som är på gång. Jag kan försäkra er att regeringen arbetar med dessa frågor på ett utomordentligt seriöst sätt. Men, som jag har sagt flera gånger, är det fråga om problem som vi måste arbeta med på bred front. Roy Ottosson sade om terrängkörningslagen och samerna att det är mycket enkelt att förbjuda samerna att köra på kalfjället. Jag är inte säker på att det är så enkelt. Renskötseln är en näringsutövning som skett sedan urminnes tider, och samerna har sina givna rättigheter. Visserligen har de inte kört motorcykel på fjället sedan urminnes tider, men de har också rätt att använda de tekniska hjälpmedel som finns. Vi vet att detta är ett problem, liksom flygningen. Det flygs mycket helikopter på låg höjd över fjällvärlden, och det kan också ha nackdelar, framför allt för det vilda. Men vi måste faktiskt avvakta de utredningar som har i uppdrag att utreda detta. Det är minst två utredningar som arbetar med det här — det är jag säker på. Vi kommer att få förslag, och vi kommer att få Prot. 1988/89:120 tillfälle att här i kammaren debattera de här frågorna mer. Men för dagentror 24 maj 1989 jag inte att det är möjligt att gå vidare med lagstiftning på just det här
Herr talman! Martin Segerstedt säger att regeringen jobbar seriöst med frågan om avgasrening på olika typer av fordon och har mycket på gång. Varför då inte redovisa det för oss som har ställt frågor om det? Vi får ju ingen redovisning av det utan får bara veta att det är saker på gång. Det inger inget förtroende.
Herr talman! Jag vill först göra en rättelse av vad jag sade i mitt förra inlägg. Jag råkade säga förbud mot dieseldrift i städer — jag menade naturligtvis stopp för inköp av dieseldrivna fordon. Det kan bli aktuellt i flera städer, precis som det redan blivit i Göteborg. Så till Martin Segerstedt. Frågan om barmarkskörning på kalfjäll är faktiskt utredd och färdig. Det vore mycket ärligare om socialdemokraterna helt enkelt talade om att man är beredd att acceptera det. Att nu hänvisa till en utredning upplever inte jag som ärligt — det är egentligen inte någon sådan utredning på gång nu. Det är snarare så att man har. bestämt sig för att acceptera att samerna faktiskt bedriver barmarkskörning på kalfjäll. Vintern är lång i fjällen, och för det mesta är det inte barmark. Det går | alldeles utmärkt att bedriva den här näringen utan att köra på barmark med I de här fordonen. Det är just det som naturvårdsverket har utrett. Jag skulle vilja veta vad det egentligen är för fel på naturvårdsverkets utredning och förslag på den punkten, eftersom Martin Segerstedt försöker att undvika att svara på frågan. Jag noterade än en gång att Martin Segerstedt inte vill förklara varför man skall ta in ett visst undantag i terrängkörningslagen, nämligen det om jordoch skogsbruk, men inte andra undantag som nu finns i terrängkörningsförordningen, som räddningstjänst, osv. Det är mycket ologiskt. Det är också orimligt att anta att regeringen skulle ändra terrängkörningsförordningen på sådant sätt att man i praktiken förbjöd jordoch skogsbruk i Sverige. Det är ju den enda tänkbara förklaringen, om man nu skall försöka tänka logiskt. Men det kanske man inte skall!

Herr talman! Martin Segerstedt erkänner ju att det finns problem och åter problem med terrängkörningslagens tillämpning, och så hänvisar han till en utredning — och dessutom till fel utredning. Någon utredning som utreder det som vi faktiskt föreslagit i reservation nr 7 finns det för närvarande inte. Vad vi önskar är en kartläggning för att se om den okynnesåkning och laglöshet som vi har anledning befara verkligen förekommer. Om så är fallet måste vi naturligtvis gå vidare för att skärpa bestämmelserna och tillse att lagarna efterlevs. Detta viftar Martin Segerstedt dess värre bort. Det ger ett intryck 157 av att det här ärendet ligger i någon byrålåda i väntan på något utspel som regeringen förbereder för att åstadkomma en PR-effekt. Eller också är det helt enkelt så att det är ett av de nu dess värre många områden inom miljöpolitiken där regeringen inte hinner med eller i varje fall har förlorat målet ur sikte. När det gäller frågan om reningen av avgaserna från de tunga dieselfordonen vill jag påminna Martin Segerstedt om att när folkpartiet som enda riksdagsparti före förförra valet lanserade förslaget om att man åtminstone frivilligt skulle kunna få införa katalytisk avgasrening på bensinpersonbilarna stretade socialdemokraterna emot och sade blankt nej. Det var t.o.m. förbjudet att ha personbilar med katalytisk avgasrening. En biltidning som ville testa det systemet, som då hade varit i bruk i mer än tio år i USA, fick begära särskild dispens, som inte beviljades av trafiksäkerhetsverket. Har då inte socialdemokraterna lärt sig någonting av detta? Jo, det har man. Statsrådet Dahls statssekreterare säger i ett av de senaste numren av Affärsvärlden att nu vet vi bättre — vi kunde ha infört det här tidigare. Då frågar jag mig: Varför vore det inte möjligt att tidigarelägga införandet av de skärpta bestämmelserna för de tunga dieselfordonen till 1992, när vi nu vet att fordonen faktiskt finns på plats, fungerar och körs omkring. När det gäller frågan om partikelfällor ville Martin Segerstedt göra ett stort nummer av att de inte är färdigutvecklade. Jo, de har faktiskt kommit så långt att de redan sitter i breda prov ute i tusentals fordon för att man skall få ytterligare erfarenheter. Skall det och utvärderingen av det behöva ta mer än fyra år? Det är en orealistiskt dålig tro på teknisk utveckling när socialdemokraterna sköljer 400 milj.kr. över detta helt i onödan.
Herr talman! För Anders Castberger vill jag läsa något ur regeringens proposition, s. 46: ”Den nu arbetande utredningen som ser över naturvårdslagen har också i uppdrag att pröva om möjligheterna till bevakning och tillsyn av terrängkörningen behöver förbättras.” Det är vad jag stöder mig på i det sammanhanget. Sedan skall jag bara ta upp ytterligare ett ämne, och det gäller återigen samerna. Det är nämligen så att de här fordonen behövs vid kalvmärkningen just på sommaren, när man driver ihop renarna för kalvskiljningen, och då är man uppe på kalfjället. Det kan man inte ersätta med annat än att ha hund och springa efter renarna, som man gjort tidigare i alla tider. Det är den enda ersättning som finns för det. Man kan inte använda flyg i det sammanhanget, därför att kalvarna är för små och man skrämmer dem för mycket. Det är skälet till att det vore ett stort ingrepp i rennäringen — det anser man i varje fall från samernas håll — om vi för närvarande helt skulle förbjuda användning av hjulfordon. Det är skälet till att jag säger att vi skall se över det här; jag är övertygad om att vi måste få till stånd ytterligare skärpningar, men att helt förbjuda det anser jag inte möjligt.